Fru talman! I december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, och det förändrade EU:s institutioner på en rad områden. Vissa av förändringarna skedde direkt och med automatik medan andra ännu inte har hunnit få effekt. I den senare kategorin finns det ärende som vi behandlar nu om att utöka antalet ledamöter i Europaparlamentet. För Sveriges del innebär den här utökningen två nya platser. Det är många som frågar sig: Om det nu redan står i Lissabonfördraget att vi ska utöka antalet parlamentariker och om Lissabonfördraget redan gäller, varför har då inte de två nya parlamentarikerna redan börjat sitt arbete i Bryssel? Varför måste de gå och vänta på att få inta sina platser? Anledningen är att Lissabonfördragets normala regler om att välja ett större parlament som kommer att gälla framöver börjar tillämpas först i samband med nästa Europaparlamentsval. Om vi vill att fler parlamentariker ska få tjänstgöra redan nu krävs en särskild övergångsbestämmelse. När Lissabonfördraget förhandlades var initiativtagarnas ambition att det skulle vara klart och träda i kraft före Europaparlamentsvalet 2009. Då hade vi kunnat välja 750 ledamöter, för det är så många som ska sitta där med det nya systemet. Men eftersom det inte fanns något nytt fördrag när valet ägde rum fick det ske enligt det gamla regelverket. Alltså valdes 736 ledamöter - 18 av dem från Sverige. För att Sverige och andra länder som nu ska få fler platser i parlamentet ska slippa vänta till 2014 beslutar vi nu om en övergångsbestämmelse. Varje land kan själv inom vissa ramar bestämma på vilket sätt de här tillkommande Europaparlamentarikerna ska utses. Det kan ske genom ett kompletterande val eller genom att vi utgår från valresultatet 2009. I Sverige väljer vi den senare modellen. Det innebär att de ytterligare två kandidater som hade blivit invalda i Europaparlamentet vid valet 2009 om vi då hade haft 20 mandat snart kommer att få träda in. Det handlar om en representant för Socialdemokraterna och en representant för Piratpartiet som genom det här beslutet får tjänstgöra fram till dess att vi väljer en ny svensk delegation 2014. En förutsättning för att beslutet som vi fattar i dag ska få någon effekt är att även alla andra EU-länder fattar liknande beslut om övergångsregler, vilket vi får hoppas att de gör inom rimlig tid.